Fru talman! Peter Persson har frågat mig vilka åtgärder jag anser vara lämpliga för att Jönköpings län ska fortsätta vara en tillväxtregion. Regeringen bedriver en aktiv politik för att stärka entreprenörskap, innovation och tillväxt i hela landet. Inom dessa områden har regeringen tagit - och tar löpande - en stor mängd initiativ för en samlad näringspolitik i syfte att stärka den lokala och regionala konkurrenskraften i hela landet. Den bästa kunskapen om vad som behövs för att utveckla Jönköpings län finns i regionen. Därför ligger också huvudansvaret för de regionala tillväxtresurserna där, och regeringen tillför årligen resurser för att utveckla insatser inom till exempel näringslivsutveckling och kompetensförsörjning. Det är viktigt att det är de unika förutsättningarna och styrkorna i Jönköpings län som ligger till grund för det arbetet. Ett av områdena i Jönköpings läns regionala utvecklingsprogram är "Livsmiljö och attraktivitet". Det är glädjande, och det rimmar väl med dialogplattformen Attraktionskraft Sverige som jag lanserade i april i år. Plattformen handlar bland annat om att föra dialog om lokala och regionala förutsättningar för att utveckla attraktiva livs och boendemiljöer utifrån regeringens och andra aktörers pågående insatser på området. Jag ser framför mig ett gemensamt engagemang mellan stat, kommun, region, näringsliv och intresseorganisationer för att Sverige ska fortsätta att vara ett attraktivt land att vistas, verka och växa i. På nationell nivå har regeringen sedan 2006 löpande genomfört ett stort antal insatser inom till exempel infrastruktur-, utbildnings och näringslivsområdet för att underlätta för företag i alla branscher att bidra till tillväxt, välfärd och jobb. En viktig del - inte minst för de många små och växande företagen i mitt eget hemlän Jönköping - är en effektiv och ändamålsenlig tillgång till finansiering och rådgivning. En annan del i regeringens arbete är att åstadkomma förenklingar och att skapa en märkbart positiv förändring i företagens vardag. Genom att skapa ändamålsenliga regelverk, minska företagens kostnader och förenkla uppgiftslämnandet kan det bli enklare och mer lönsamt att starta och driva företag i Sverige. På innovationsområdet har regeringen sett behov av att stärka innovationsförmågan för fler jobb genom nya produkter och tjänster. Näringsdepartementet har därför tagit initiativ till en innovationsstrategi för Sverige. Viktiga inspel till strategin har bland annat kommit från de regionala innovationsdialogerna, varav en hölls i Jönköping. Där samlades ett flertal aktörer för att diskutera förutsättningarna för länet och bidra till innovationsstrategin. Jag var själv på plats. Strategin, som lanseras i höst, ska vara en plattform för det långsiktiga arbetet med att förbättra förutsättningarna för innovation i Sverige. En viktig förutsättning för att skapa attraktiva livsmiljöer som främjar företagande och näringslivsutveckling är en fungerande och effektiv infrastruktur, såväl fysisk som elektronisk. Från regeringens sida satsar vi enligt den nationella planen 497 miljarder kronor på infrastrukturen mellan 2010 och 2021. För Jönköpings läns del innebär det 1 236 miljoner kronor för regional transportinfrastruktur. Det är en stor satsning! Regeringen kommer under hösten vidare att lägga fram en infrastrukturproposition för att ytterligare trimma och effektivisera systemen. Därmed hoppas jag att det framgått att regeringen bedriver en aktiv politik för att skapa förutsättningar för såväl Jönköpings län som övriga delar av landet att fortsätta vara tillväxtregioner.

Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Jag förmodar att hon skulle bli förvånad om jag sade att svaret hade glatt mig oerhört mycket. Det var bara ett allmänt tal utan någon särskild konsekvens kring de frågor som jag har ställt. Det finns två skäl till att jag har ställt denna inriktade interpellation om näringspolitiken i Jönköpings län. Det ena är Trafikverkets så kallade kapacitetsutredning, där man gör ett antagande om att länets befolkning ska minska med 5 procent och att det därmed inte finns så stora behov av investeringar i Jönköpings län. Jag är medveten om att detta är bara en promemoria från en myndighet men känner ändå en stark oro för att det kan utvecklas till ett tänkande som blir självuppfyllande, nämligen att Jönköpings län har hamnat i bakvattnet. Det var en av de främsta anledningarna till min interpellation. Den andra är att jag under lång tid har följt arbetsmarknaden i Jönköpings län, både i egenskap av kommunalråd och senare i egenskap av regionstyrelsens ordförande. Jag har sett en förändring som har påskyndats vid varje konjunkturnedgång i Jönköpings län, nämligen en allt större andel av arbetskraften som har hamnat så långt bort från de jobb som är möjliga att Arbetsförmedlingen nu beskriver detta som vårt allra allvarligaste strukturproblem. Detta sker i en situation där det samtidigt finns sektorer inom vårt näringsliv som söker arbetskraft. Vi har länsinvånare som går år efter år men inte får en chans. Jag hade förväntat mig att Annie Lööf ändå skulle ha kommenterat dessa frågeställningar något. De är helt centrala för Jönköpings läns utveckling. Jönköpings län är ett industriellt präglat län, och jag tror att industrin i förändrat avseende kommer att vara den viktigaste näringen i Jönköpings län för all den tid som kan överblickas. Då måste industrin ständigt kunna utvecklas, och vi måste också kunna vidga vår regionala yta på ett påtagligt sätt. De motorer som finns i detta sammanhang är investeringar i infrastruktur, investeringar i utbildning och också kraftresurser för omställning vid konjunkturförändringar. Den stora arbetskraftsreserv som vi i dag har är ett slöseri med mänskliga resurser och med människors förmåga att bidra till ekonomins utveckling i Jönköpings län. Jag hade också förväntat mig att Annie Lööf något skulle beröra den kris som finns i samtliga länets kommuner utom en på bostadsmarknaden. Vi kan inte ta emot den arbetskraft som behövs därför att det inte finns bostäder att tillgå. Men Annie Lööf berörde i sitt svar inte något av de områden som krävs för en samlad näringspolitisk strategi. Det tycker jag är både ledsamt och märkligt.
Fru talman! Jag är mycket väl bekant med förutsättningarna i Jönköpings län eftersom det är min hemmaregion och där som jag har vuxit upp och bor. Jag är också medveten om de utmaningar som Jönköpings län har känt inte minst under krisen då ett så industritungt län som Jönköping drabbades mycket hårt. Men jag ser och hör från Jönköpings län att det också går snabbt när det gäller omställningstakten. Arbetslöshetssiffrorna för Jönköpings län är höga i förhållande till vad vi brukar ha traditionellt sett i vårt hemlän. Men de är lägre än genomsnittet i landet. Jönköping hade i april 2012 en arbetslöshet på 6,8 procent. Genomsnittet i landet låg på 8,3 procent vid den tiden. Ungdomsarbetslösheten i Jönköpings län ligger på 13,6 procent, att jämföra med en ungdomsarbetslöshet i landet på 16,4 procent. Detta visar att i en region som Jönköpings län med en småföretagarstruktur och en näringslivsstruktur där man ofta hamnar högt upp i kommunrankningen när det gäller näringslivsklimatet är det här en förutsättning för att fler jobb ska växa fram och för att det ska bli en god dynamik. Jag tror att det är viktigt att framhålla att hade Peter Persson specifikt velat ha svar om bostadssituationen skulle han ha ställt interpellationen till bostadsministern. Som näringsminister är jag väl bekant med det raster av olika frågor som näringslivet är i behov av för att fungera. Det gäller kompetensförsörjning. Det gäller allt från den reformering av grundskolan som alliansregeringen gjort och den tillförsel av pengar till vuxenutbildningen som gjorts under vår tid till att Högskolan i Jönköping har stor betydelse för näringslivsutvecklingen i länet. Men det är inte bara utbildningen som är viktig. Också arbetsmarknadsutbildningen är viktig. Vi har, som aviserades i budgetpropositionen, lagt 8 miljarder på aktiva arbetsmarknadsinsatser - på fler handläggare och en aktiv arbetsmarknadsutbildning, bland annat arbetspraktik. Förutom utbildning och arbetsmarknad gäller det bostadsförsörjningen och bostadsbristen. Inte minst Jönköpings kommun präglas av bostadsbrist, kanske framför allt när det gäller studentlägenheter. I vårpropositionen aviserade regeringen en hel del förändringar som vi inför höstens budget återkommer till. Sist men inte minst handlar det om infrastrukturen. Alla dessa delar är angelägna när det gäller att skapa ett starkt näringslivsklimat i länet. I interpellationssvaret har jag redovisat att 1,2 miljarder fördelats till Jönköpings län för den här planperioden. Det handlar om både väg och järnväg, något som Peter Persson är väl bekant med. I Kapacitetsutredningens prognoser för Jönköpings län framöver finns, som interpellanten själv säger, en osäkerhet. Jag hoppas att Jönköpings län och politikerna där gör allt som står i deras makt för att vända prognoserna åt rätt håll. När det gäller den faktiska utvecklingen i länet under de senaste fem åren ser vi en positiv procentuell förändring med ungefär 2 procent beträffande befolkningen. Slutligen vill jag skicka med att under den tid då Peter Persson var regionförbundets ordförande fick man i uppdrag att utveckla kompetensplattformar i länet. Regionförbundet har självt signalerat till regeringen att detta med behovsanalys och prognosanalys var välkommet och välbehövligt. Man arbetar aktivt med det i Jönköpings län.
Fru talman! Den här debatten och de debatter om näringspolitik som jag studerat i riksdagens protokoll och som varit de senaste 14 dagarna tydliggör verkligen en sak. Interpellanter från, vill jag minnas, Blekinge, Gävleborg, Dalarna, ja, från ett antal län, har utifrån det egna länets speciella problem debatterat med näringsministern. I samtliga fall har näringsministern gett ungefär samma svar som här i dag. Det tydliggör att regeringen inte har någon näringspolitik, att regeringen inte riktigt vet vad näringspolitik är. Näringspolitik är att samordna det samhälleliga uppdraget för att skapa näringslivsutveckling, en starkare ekonomi och möjligheter till välfärdspolitik. Det handlar om forskning och utveckling, om innovationer, om högskola, om bostadsbyggande, om en omställning i ekonomin genom arbetsmarknadspolitiken samt om bostadspolitiken. Kring dessa frågeställningar heter det: Du har den ministern. Du har den ministern. Jag har inget ansvar. Du skulle ha ställt frågorna till de andra ministrarna. Det vi uppmärksammar i våra interpellationer är just att det inte finns någon samlad politik från regeringens sida. Jönköpings län känner sig kraftigt förfördelat när det gäller infrastrukturen. Det finns ingenting kring de problem som bland annat regionförbundet, landstinget och länsstyrelsen har pekat på. Det gäller då särskilt järnvägskommunikationerna och de trängselproblem som finns avseende både stambanan och länkarna mellan Södra stambanan och Västra stambanan genom Jönköping. Det handlar om stora neddragningar på Högskolan i Jönköping. Regionförbundet hos oss och regionförbund i andra delar av landet skriver brev till regeringen där de klagar över situationen och säger att den är oerhört allvarlig. Företrädare för intresseorganisationer inom trähusbranschen avgår i protest mot regeringens bostadspolitik. Trähusverksamheten inom näringen i Jönköpings län är oerhört viktig för sysselsättningen i flera av länets kommuner. Jag skulle kunna fortsätta att räkna upp områden där man tydligt ser att det inte finns någon samordning eller politik från regeringens sida. Dess värre måste jag säga att jag upplever näringsministern som en smula aningslös i sin starkt marknadsliberala hållning. Det är marknaden som ska lösa problemen. Politiken ska reduceras. Annars hade regeringen inte minskat antalet platser i vuxenutbildningen från 142 000 till 86 000. Man hade inte minskat antalet platser i arbetsmarknadsutbildningen från 45 000 till 19 000. Man hade inte tagit bort 675 miljoner kronor från gymnasieskolan. Man hade inte infört kraftiga besparingar avseende högskolan. Det här är naturligtvis resultatet av en medveten politik där det handlar om att få resurser för att göra det ni mest av alla vill, nämligen sänka skatterna. Det får konsekvenser också för näringspolitiken, för kommande tillväxt och möjligheter i vårt land, också i Jönköpings län som både du, Annie Lööf, och jag tillhör.
Fru talman! Peter Persson förvånar inte. Här använde jag tidigare fyra minuter till att beskriva den breda palett som krävs för näringslivsutveckling. Peter Persson lyssnade inte på det, utan säger nu att jag ignorerar sådant. Det är fullkomligt sanslöst. Jag har ju beskrivit vikten av infrastruktur, vikten av attraktivitet samt vikten av skola, utbildning, arbetsmarknadspolitik och bostadspolitik. Jag beskriver vad regeringen gjort sedan 2006. Jämfört med den tid då Peter Persson var kommunalråd och Socialdemokraterna var i regeringsställning har en hel del hänt på det området. Bland annat har vi sänkt inkomstskatten genom jobbskatteavdrag. Vi har sänkt de sociala avgifterna med 30 miljarder. Vi har ändrat 3:12-reglerna, till förmån för de småföretagare som är verksamma i Jönköpings län. Vi har åstadkommit skattelättnader genom RUT och ROT-avdragen och låtit en ny sektor växa fram. Vi har sänkt kravet på aktiekapital, vilket gjort att vi ser fler nya företag, exempelvis i Jönköpings län. År 2008 gjorde vi en historiskt stor satsning på forsknings-, innovations och utvecklingspolitiken, som jag hoppas att vi kan återkomma till under hösten då regeringen lägger fram en ny forsknings och innovationsproposition. I dag har Socialdemokraterna faktiskt sträckt ut en hand och visat en vilja att vara med på tåget när det gäller det som regeringen arbetar på. Vi har också slopat förmögenhetsskatten. Vi har infört utvecklingscheckar. Vi har förbättrat rådgivningen till företagen. Väldigt många av de här satsningarna har vi gjort eftersom vi tror att det är genom fler företag som jobb och utvecklingskraft lyfts fram. Man kan titta på hur Jönköpings län arbetar. Jag tycker att det är centralt när man talar om regional tillväxt. Till Peter Perssons kolleger i alla andra debatter vi här haft om näringslivsutveckling har jag sagt att det för mig är viktigt att staten levererar god infrastruktur och ett gott raster när det gäller utbildning, bostäder, kapitalförsörjning och arbetsmarknadspolitik. Det är också viktigt att de som har ansvar för regional tillväxt - i Jönköpings län då landstinget och, framför allt, regionförbundet - ser vilka unika förutsättningar att bygga på som finns i Jönköpings län. Nu håller man på med en ny regional utvecklingsstrategi som ska vara färdig våren 2013. I RUP för något år sedan har man plockat fram vad man i Jönköpings län vill satsa på. Varje år får man från statliga pengar - genom det regionala tillväxtanslaget - drygt 20 miljoner till att utveckla länet. Det är viktigt med näringslivsutveckling. Det är därför regeringen gör dessa satsningar. Vad gäller högskolorna är det ingen hemlighet att jag är en varm anhängare av högskolor och universitet i hela landet. Jag har själv suttit i styrelsen för Högskolan i Jönköping innan jag blev minister och vet vilket arbete de gör för kompetensförsörjningen i länet. Till hösten kommer det en ny forsknings och innovationsproposition på detta område, som kommer att handla om just resursfördelningssystemet till högre lärosäten runt om i landet. För mig är det när vi pratar om näringslivsutveckling, landsbygdsutveckling och industriutveckling runt om i landet grundläggande att utgå från regionernas förutsättningar och attraktionskraft. Det är därför jag som näringsminister har samlat detta under ett paraply som heter Attraktionskraft Sverige. Det har från Jönköpings län och många andra län runt om i landet varit uppskattat att regeringen tar ett samlat grepp för att stärka såväl attraktivitet, boende och livsmiljö, service och tillgänglighet som näringslivets villkor.
Fru talman! Jag noterar att merparten i den breda palett Annie Lööf låter beskriva handlar om en enda sak: sänkta skatter. De andra åtgärderna på näringspolitikens område är en bristvara. Jag lät kontrollera vad Annie Lööf har åstadkommit. Hon har tagit fram en proposition till riksdagen på tio månader, om patentbesvärsrätten. Det är säkert ett behjärtansvärt ämne, men det är vad som har åstadkommits. Därutöver är det agitation för att sänka alla löner vid anställningstillfället, ingångslönerna, till en 75-procentsnivå. Det är hennes stora insatser. Sedan talar du om vikten av de regionala högskolorna, Annie Lööf. Du sitter dock i en regering med kollektivt beslutsansvar, där du har en utbildningsminister som håller på att svälta ut de mindre högskolorna. Det har varit interpellationsdebatt på interpellationsdebatt här i riksdagen kring detta, och i lokaltidningarna är trycksvärtan både hög och omfattande - från Blekinge och upp längs Norrlandskusten. Detta vet du ju, Annie Lööf. Du har ett land där det i tillväxtområden är skriande bostadsbrist. Man kan inte ta itu med att anställa människor och ta vara på tillväxtkrafter. Det är också ditt ansvar i den regering du sitter i. De brister i infrastruktur du får höra talas om när du vistas i hemlänet och att länet känner sig förfördelat har du också ett delansvar i. Jag minns våra debatter 2010, Annie Lööf. Du och jag träffades några gånger. Då var det ingen måtta på vilka satsningar det skulle bli i Jönköpings län. Jag ser med glädje fram emot 2014.
Fru talman! Jag har under denna interpellationsdebatt redogjort för det breda raster av olika politikområden som behöver samverka med näringslivet för att skapa en god utveckling och attraktionskraft runt om i Sverige. Jag har dels aviserat att det kommer propositioner som kommer att förstärka detta till hösten vad gäller bostäder, utbildning, forskning och innovation samt infrastruktur. Under denna interpellationsdebatt har det enbart varit frågor från Peter Perssons sida. På intet sätt har han beskrivit vad han själv och Socialdemokraterna vill göra för att stärka näringslivsutvecklingen i Jönköpings län. Han säger att det inte är genom sänkta skatter vi får fler jobb och fler företag i landet. Det kanske är därför Socialdemokraterna i sin budgetmotion föreslår drygt 20 miljarder i skattesmäll till det svenska näringslivet. Jag tror inte att drygt 20 miljarder i ökade kostnader för företag kommer att leda till fler jobb och fler stabila industriföretag i Jönköpings län. Det finns ett antal konkreta förslag som Socialdemokraterna brukar lyfta fram när de pratar näringsliv, och det är att man vill se en innovationsstrategi och att man vill se innovationsupphandling. Det är tydliga, konkreta förslag till hösten. Problemet är bara att regeringen sedan ett och ett halvt år tillbaka har arbetat med en innovationsstrategi och kommer att presentera den tidig höst. Innovationsupphandling, som föreslås som något nytt och fräscht, infördes vid årsskiftet. Vi lade då extra pengar till Vinnova att utveckla metoder och verktyg för detta. Jag tror att det är viktigt att här på slutet markera att näringslivsutveckling bygger på samverkan och på att man satsar på en rad olika åtgärder. Sist men inte minst handlar det om en samverkan mellan de tillväxtmotorer som högskolor och universitet runt om i landet utgör. Det handlar om samverkan mellan högskola, näringsliv och det offentliga. Här behöver kommuner, landsting, regioner och stat samverka.